Herr talman! Först vill jag tacka miljöministern för det avgivna svaret på interpellationen. Jag måste ändå påpeka att hoten mot vårt klimat fortsätter att öka. En stor del av de klimatstörande gaserna kommer från förbränning av fossila energislag. I Sverige är fortfarande mer än 90 % av de förbrukade fordonsbränslemängderna av fossilt ursprung, alltså bensin eller diesel. Här är vi överens om att det finns mycket att göra för att ändra på detta. Vi i de tre samarbetspartierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har gemensamt drivit fram en rad åtgärder för att minska förbrukningen av drivmedel och då särskilt när det gäller de fossila drivmedlen. Vi har till exempel skyldigheten att tillhandahålla förnybara fordonsbränslen vid tankställen, ökad beskattning på fossila drivmedel, förändrad beskattning av fordon samt investeringar i spårtrafik och kollektivtrafik. Detta plus de stigande världsmarknadspriserna på fossila drivmedel har gjort att vi under 2005 och 2006 fått uppleva ett par positiva trendbrott inom vägsektorn eller trafiksektorn. Vi ser nu en förändring av bensinförbrukningen och att försäljningen av energisnåla fordon och miljöbilar ökar kraftigt. Regeringen säger sig vilja att oljeberoendet ska brytas till 2020, vilket är positivt. Men ännu vet vi inte på vilket sätt eller vad man menar med att bryta oljeberoendet. Är det en minskning med 70-80 % man menar, eller är det 100 % som är målet? Därav min fråga om ministern avser att ta initiativ så att det blir möjligt för Sverige att bryta oljeberoendet till 2020 utan att befintliga bensin och dieselbilar konverteras till mer miljövänliga bränslen. Det är bra att ministern nu ger ett klart besked om att ministern ser efterkonvertering som en viktig åtgärd för att bryta oljeberoendet. Jag ser att vi i efterkonverteringen har en stor potential i minskade klimatstörande utsläpp. Medellivslängden på en personbil i Sverige ligger mellan 15 och 20 år. Det finns till exempel mer än 290 000 Volvobilar äldre än 15 år ute på vägarna - bilar som drar förhållandevis mycket bränsle. Alla äldre bensindrivna bilar kan konverteras till etanoldrift för en förhållandevis billig penning. Nu behövs det en gedigen genomgång och konverteringstest av alla de vanligaste bilmodellerna som är i drift på landets vägar. Det kan även behövas ett test av hur avgaserna eventuellt ändras vid en konvertering. Det borde vara av stort intresse för miljöministern och för staten att snarast möjligt testa de vanligaste bilmodellerna, som har många år kvar på vägen, i syfte att få fram rimliga konverteringsmöjligheter för dessa fossildrivna bilar. Därför är jag inte nöjd med svaret på min fråga nummer två, där ministern svarar att hon inte avser att ta några initiativ utöver Vägverkets förslag med syfte att särskilt gynna konvertering till biodrivmedlet etanol.
Herr talman! Det är en viktig och stor fråga som vi berör, och Kjell-Erik Karlsson tar upp en aspekt. Jag delar ministerns uppfattning att det här är en mindre aspekt. Jag vill bredda debatten lite. Det säljs alltfler etanolbilar i Sverige, och det är bra. Det är bra att vi kan konvertera äldre bilar. Men utgångspunkten för interpellationen är ju att med de här metoderna - att få etanolpumpar på alla mackar och att få äldre bilar att drivas på etanol - har vi löst det hela. Då får vi en omställning som kan innebära att till och med 80 % är ersatt 2020. Det är en oerhört stor uppgift om vi klarar det. Det sägs så här i interpellationen: "Bristande tillgänglighet till etanolbränsle är följaktligen ett försvinnande problem som snart kommer att vara försumbart för de flesta normalbilister." Lösningen är då etanolpumpar och att bilarna kan drivas på etanol. Det som man har förbisett är att det måste finnas etanol i pumparna, att det måste finnas etanol som kan stoppas in i bilarna. Det är det stora bekymret. Det är huvudkraften. Jag är med på det här: Det är bra att äldre bilar kan konverteras. Det är bra att vi säljer nya. Etanol finns ju i varenda bensinbil i Sverige i dag. E 05 är den bensin som säljs i dag, med 5 % inblandning. Det är väldigt bra. EU kommer att öka till 10 %, och vi hoppas att miljöministern driver på detta. Jag tror att det vore bra att höja det till 15 %. Det kommer att svälja enorma volymer. Hur får vi fram de volymerna? I dag är det 2-3 % av svensk bilpark som går på förnybara drivmedel. Vi hade en diskussion före jul om vad ambitionen ska vara år 2010. Vi från Centern ville ha ambitionen att 8 % ska vara förnybara drivmedel år 2010. Det var inte Vänstern och regeringen med på. Det var 5,75 % som var linjen i den debatten. Nu, efter några månader, är ambitionen däremot att år 2020 ska nästan all olja ha ersatts. Jag har tidigare kritiserat statsministern. Det är bra att vi har visioner och att vi sätter upp mål, och jag har varit med om att göra det. Vi har haft tuffa mål om kärnkraften, som tyvärr inte har förverkligats, då de var för högt satta. Det här målet kan ligga i samma härad. Expertisen, de som jobbar på området, säger att om vi klarar att ersätta 20 % av de fossila drivmedlen med förnybara drivmedel till 2020 är det bra jobbat. Jag tror att det blir mer om vi gör kraftansträngningar. Men 80 % är ett överbud, vill jag nästan säga med den kunskap jag har i dag. Vi ska ju anställa 200 000 i offentliga sektorn utan kostnader, och det här är ett bud på samma nivå. Det jag egentligen vill bidra med är att säga att vi ska ha en ödmjukhet inför den oerhörda kraftansträngning som behövs för att bryta oljeberoendet. Låt oss höja målet till 2010, som vi i Centern har drivit på och föreslagit. Då får kommissionen jobba ett tag, och vi får se vad vi kommer fram till för 2020. Det krävs skattesänkningar på etanol. Vi vet att USA, Brasilien, Tyskland, Frankrike och Österrike ligger före oss. Vi har segat. Det tog tid innan vi fick i gång skattebefrielsen för vår första och enda etanolfabrik i Sverige. Det tog tid innan det i höstas blev klartecken för att bygga nytt. Här behövs det mycket stora ansträngningar, som vi tillsammans måste diskutera, för att få fram volymerna förnybara drivmedel. Tekniken via främst låginblandning och etanolpumpar får vi ta med också. Men låt oss inte fastna i detaljerna! Låt oss se till helheten!

Herr talman! När det gällde min fråga nummer två där ministern i svaret hänvisar till vikten för regeringen att få en så teknikneutral reglering som möjligt så kan jag förstå den viljan. Men av vad jag har förstått är det just konverteringen till etanoldriften som är enklast att genomföra för de miljontals bilar som har några år bakom sig och som snabbt skulle ge positiv effekt på miljösidan. De kommer ju att finnas ett antal år. Vi får dessutom inte bortse från den positiva miljöpåverkan när det gäller attityder som en sådan möjlighet skulle ha. Sverige är ett Volvo och Saabland när det gäller den äldre delen av vårt fordonsbestånd. Av landets 4,3 miljoner personbilar är till exempel 25 % Volvobilar, alltså 1 miljon. Av dem är 520 000 de vanliga modellerna V70, 740 och 940. Samtliga de bilarna går att köra på biodrivmedel. Även huvuddelen av de andra bilarna går att köra på biodrivmedlet etanol. Skulle ministern anse att det vore positivt att de äldre bilarna, som redan nu har lägre avgaskrav på sig och som inte har så många år kvar i tjänsten, skulle kunna få en enklare typ av konvertering som inte kostar så mycket? När det gäller min fråga om klimatbonus eller möjlighet att klassa konverterade bilar som miljöbilar kan man där tolka ministerns svar som att bilar eller fordon som är konverterade till etanoldrift nu klassas som miljöbilar. När jag läser och hör svaret på min fråga om samlade miljökonsekvensanalyser av konverterade fordon svarar ministern att Vägverket har tillsynsansvaret även för avgasemissioner från konverterade bilar. Javisst. Men anser inte ministern att det skulle vara intressant och av värde att få klarlagt vilken miljönytta samt samlad samhällsekonomisk nytta en konvertering i befintlig bilpark skulle ge? Vad jag vet är det endast ett fåtal konverterade fordon som har testats och troligen inte under någon längre tidsperiod. När det gäller Centern och Danielssons inhopp här om de 200 000 jobben i offentlig sektor har jag inte tänkt gå in på det i denna debatt.
Herr talman! Jag ska inte heller fortsätta den debatten som kanske är skild från det här ämnet. Mitt huvudspår var att det i dag är 2-3 % av bränslena som är förnybara. 2010 vill vi ha 8 %. EU och regeringen står hittills på 5,75 men är på väg upp. Jag vill fråga miljöministern: När det gäller att bryta oljeberoendet till 2020 är det bra att vi har visioner och att vi är överens om målet, men vi måste också vara ärliga med vad det innebär. Jag vet att expertis bedömer att om vi klarar att ersätta en femtedel har vi nått långt. Det tycker en del. Vänstern har preciserat det till att 80 % ska ersättas. Många har i debatten på tidningars ledarsidor och så vidare fått uppfattningen att oljan är borta 2020 från drivmedlen. Är det 20 % som är att bryta oljeberoendet? Är det 40, 50, 80 eller 100 %? Jag tror att det är bra att vi ger folk en uppfattning om detta. När vi nu ska bryta det är en bit teknik. Det ger jag ger Kjell-Erik Karlsson och alla rätt i. Vi i Centern är hårt pådrivande för miljöbilar, för att gynna förmånsvärden och annat så att det säljs många etanolbilar. Det är bra att man konverterar äldre bilar. Det är en viktig fråga som tas upp, även om det är en mindre fråga i sammanhanget. Huvudutmaningen är att få fram volymerna. Det är en oerhörd utmaning för de gröna näringarna som verkligen kräver stöd och uppmuntran och att man jobbar skuldra vid skuldra. Där har vi varit sega. Det har gått försiktigt. Andra är före oss. Det är bra att vi är på spåret nu. Centern driver på väldigt kraftfullt för detta, och det kommer vi självklart att göra efter valet också i den förhoppningsvis nya regeringen. Min fråga är: Vad är miljöministerns bedömning av målet 2020 med dagens vetande? Vad innebär det att vi då bryter oljeberoendet på drivmedelssidan?

Herr talman! Jag vill återigen poängtera följande för miljöministern. Vi är inne i en miljöomställning. Vi vill bryta oljeberoendet. Vi behöver offensiva och kreativa satsningar på flera områden. Det räcker inte med ökad försäljning av nya miljöbilar, utan vi måste även se över befintlig fordonspark. Det behövs en ordentlig genomgång samt konverteringstest av de vanligaste bilmodellerna. Vi borde också stimulera till ökad bränslekonvertering på något sätt. Jag ser fram emot den utlovade lagrådsremissen senare i vår och hoppas att den fullföljs. När det gäller att främja biodrivmedel är många saker på gång. Det gäller då både forskningsvägen och de utvecklingsprojekt som vi har bland annat i landets norra del. Det är något som Danielsson också kan ta med sig. Det är fråga om den konkurrens som det kan bli om skogsråvaran och om hur den ska hanteras när det gäller era partier och åsikter. Mycket positiva saker är på gång, och det har skett ett genombrott. Nu gäller det att vi gör allt för att ha kvar den positiva attitydpåverkan som det här för med sig.